Herr talman! Jag har inte haft tillfälle att höra den här debatten i dess helhet, och därför vill jag be om ursäkt om möjligen någonting upprepas som har sagts tidigare. Den arbetsgrupp som har sett över lärarutbildningen och föreslagit en viss begränsning av denna har tydligen grundat sitt förslag på prognoser som är uppgjorda i ett rätt tidigt skede. Länsskolnämnden i det län jag representerar, Kristianstads län, har i sitt yttrande — som väl statsrådet får under sina ögon så småningom -— bl.a. påtalat att det har inträffat ganska mycket på just det här området sedan 1972. Exempelvis är det betydligt vanligare med deltidsanställning och partiell tjänstledighet nu än det var tidigare. Det har kommit nya regler om ledighet för tillsyn och vård av minderåriga barn, och det har kommit bestämmelser om rörlig pensionsålder. Utredningar pågår om studieledighetens omfattning nu och vid planerad utökning av lärarfortbildningen, lärarutbildad personals yrkesverksamhetsgrad och sysselsättning utanför lärarområdet osv., och mera kommer. Det är en hel del omständigheter som gör att de prognoser som gjordes 1972 kanske inte är alldeles aktuella i dag. Bl. a. har SIA-utredningen lagt fram sitt betänkande. Vad det kommer att leda till för förslag från statsrådet vet vi väl inte än, men vi vet att det är en mycket allmän åsikt, åtminstone från lärarhåll, att ett bidrag till att lätta de bekymmer som nu råder vore att få mindre klasser och därigenom också en ökad lärartäthet. Det kan väl också tänkas att det kommer nya bestämmelser om arbetstidsförändringar för lärare osv. Vidare har från mitt län pekats på den mycket starka önskvärdheten av att det på något sätt skapas en reservlärarkår. Väldigt många som kanske inte är helt kompetenta får nu sättas in som lärare därför att man behöver tillfällig hjälp. Detta är ett skäl för att yrka på att man i de konkreta förslagen då det gäller att minska lärarutbildningen verkligen beaktar att de prognoser som arbetsgruppen har gjort kanske inte är alldeles aktuella. En annan omständighet som jag här vill peka på är att bland de platser där en inskränkning föreslås återfinns Kristianstad, och det berör mig naturligtvis väldigt nära. Man har sagt att man vill ha en jämn geografisk fördelning av lärarutbildningsplatserna, och det är kanske riktigt i och för sig, men väsentligt är ändå att de som skall gå på utbildningen får så nära som möjligt till sina utbildningsplatser. I det avseendet är södra Sverige väldigt styvmoderligt behandlat i förslaget, som upptar en utbildningsplats i Malmö. Vi vet att Skåne i alla fall har en miljon invånare - en åttondel av hela landets befolkning bor alltså i Skåne. Då tycker jag nog att det bör vara mer än en utbildningsplats i Skåne. Det finns givetvis också regionalpolitiska synpunkter som gör sig gällande. Den västra delen av Skåne har en mycket stark koncentration av befolkningen. Den östra delen av Skåne däremot är glesare befolkad. Vi tycker att det i ett sådant läge inte är riktigt att man tar bort en utbildningsplats från den del av landskapet som väger lätt; hellre skulle man tynga på där. I tidigare frågor har också sagts att Kristianstad tillsammans med Häss Ileholm är ett primärt centrum. Det gäller alltså orter som såvitt avser arbetsmarknad, service, kommunikation och utbildning är tänkta att utvecklas,så att de i fråga om boende och lokalisering av skilda slags verksamheter kan utgöra reella alternativ till bostadsområdena.

I Skåne råder som sagt en klar slagsida mellan västra och östra delen. Från såväl regionalpolitiska som utbildningspolitiska synpunkter är det därför nödvändigt att det primära centret i nordöstra Skåne, för att kunna utvecklas till ett storstadsalternativ, även på utbildningspolitikens område ges allt stöd, förstärkta resurser och servicemöjligheter. Det har skeu - jag vill ge det erkännandet åt såväl regering som riksdag - genom det beslut som fattats om att högskoleutbildningen skall förläggas till Kristianstad. Därför ter det sig som ett hårt och chockerande slag, när det beslutet har fattats, att en ny utredning säger att denna utbildning skall tas bort från Kristianstad. Det är nämligen inte alldeles säkert att man kan få dit någon annan jämbördig utbildning. Jag har mycket svårt att förstå det inträffade och vill från regionalpolitisk synpunkt verkligen vädja till det handläggande statsrådet att inte dra in utbildningen där. Jag såg i svaret på interpellationen att statsrådet hade planerat att det konkreta resultatet skulle komma i statsverkspropositionen. Även här i riksdagen ville jag gärna framhålla dessa synpunkter, som givetvis kommer från länsskolnämnden i Kristianstads län. Jag hoppas och vädjar att statsrådet skall beakta dem vid utformandet av propositionen.
Herr talman! Jag vill gärna ta fasta på vad statsrådet Hjelm-Wallén här sade, nämligen att hon hade för avsikt att följa dessa frågor med stor uppmärksamhet. Det vill jag tacksamt notera, och jag ifrågasatte egentligen inte heller något annat. Men man blir ju lite fundersam när arbetsgruppens förslag kommer. Det har blivit så modernt att tillsätta arbetsgrupper inom departementen, och det är inte alltid det har visat sig vara så lyckligt — det vill jag gärna understryka. LUT skulle höras. Ja, fru statsråd, man har haft en timmes sammanträde med LUT och informerat om vad man skulle framlägga. Är detta den överläggning som vi avsåg från utbildningsutskottet? Knappast! Vidare är det en annan sak som jag tycker att man kan ta fasta på. Jag kom att tänka på det när man här talade om vissa arbetslösa grupper. Det är den aspekt som anläggs på s. 55 i arbetsgruppens rapport, där det heter: ”Givetvis bör i första hand möjligheten prövas att bereda lärarutbildare tjänstgöring inom skolväsendet.” Men man sade inte något mer om det, och ett sådant schablonmässigt synsätt kan ju knappast accepteras av dem som berörs. I så fall måste arbetsgruppen komma med något förslag i detalj, om jag fattat rätt. Statsrådet säger att det är svårt att diskutera i sak nu när det gäller t.ex. högskoleorganisationen, överkörningen av de regionala kommittéerna osv. Det kan jag kanske hålla med om. Men då skall man observera att arbetsgruppens förslag inte gäller en begränsad fråga — antagning till lärarutbildning hösten 1976 eller någonting sådant — utan man avser här en planering för framtiden. Det är i det sammanhanget jag ber statsrådet observera dessa förhållanden, för det här förslaget har ju faktiskt kommit vid en olycklig tidpunkt. Detta tror jag statsrådet kan vara enig med mig om, när vi har både LUT och de regionala högskolekommittéerna som skall planera inom regionen. De har väl nästan inte hunnit ha mer än ett eller två sammanträden vardera. Egentligen fick de ju som första uppgift att yttra sig över arbetsgruppens förslag, och jag vet att det så att säga kom över dem i en handvändning. Jag kan som upplysning för statsrådet nämna att H 75 avstod från att yttra sig på grund av den knappa tiden och på grund av den egendomliga situation som uppstått. Men jag tar fasta på, herr talman, att statsrådet följer de här frågorna med uppmärksamhet. Som jag sade i mitt inledande anförande har jag också tolkat statsrådets mycket knapphändiga uttalande att det blir ett ställningstagande i budgetpropositionen så, att detta ställningstagande kanske kan vara rätt positivt för lärarutbildningsorganisationen.

Herr talman! Det är inte utan att jag är litet nyfiken på vad fru statsrådet menade, när hon i sitt andra inlägg sade att det skulle vara intressant att gå in i sakfrågan, något som hon sedan inte gjorde. Men jag tyckte att hon ändå gick något djupare in i ämnet, när hon bemötte interpellanten och frågeställarna. Nu tror jag emellertid fru statsrådet om gott och antar att hon håller med mig om att en högskola som avlövas helt när det gäller andra utbildningsmöjligheter, t.ex. lärarutbildning och ämneslärarutbildning, har svårt att hävda sig i framtiden. Det tror jag också är fru statsrådets mening.

Herr talman! Herr Ekinge har frågat om jag är beredd att medverka till en större generositet mot de ungdomar som, efter att ha brottats med problemet, vägrar att bära vapen. Herr Börjesson i Falköping har frågat justitieministern om han är villig medverka till att gällande vapenfrilag snarast blir föremål för en översyn samt att sådana regler för tillämpningen av lagen på området skapas att förtroendet hos allmänheten samt rättssäkerheten kan upprätthållas. Interpellationen har överlämnats till mig för besvarande. Jag besvarar frågan och interpellationen i ett sammanhang. Regeringen tillsatte den 13 september 1973 en utredning för översyn av lagen om vapenfri tjänst och av sanktionerna vid vägran att fullgöra värnpliktstjänstgöring eller vapenfri tjänst.

Vapenfriutredningen torde komma att avlämna sitt betänkande nästa år. Vi får då anledning att noggrant pröva dess material och förslag. Jag är därför inte nu beredd att vidta några särskilda åtgärder på detta område.

Herr talman! Jag ber att få framföra mitt tack till herr försvarsministern för svaret på min interpellation. Den var föranledd av det uppmärksammade fallet med vapenvägran och matstrejk av en person, som på grund av sin religiösa övertygelse hade kommit till insikt om att det med hänsyn till Bibelns lära och humanitetens krav är orätt att lära sig döda människor. Hans nådeansökan till justitieministern beviljades inte. Händelsen väckte stor olust hos en bred allmänhet, och jag vill erkänna att jag personligen berördes illa av det inträffade. Man frågade sig osökt om gällande vapenfrilag har så preciserade regler som vore önskvärt, eller om lagens innehåll kan tolkas olika från fall till fall. Av allt att döma kommer vapenfriutredningen, som statsrådet här hänvisar till, att ta upp en rad frågor som tarvar närmare övervägande. Det är också bra om utredningen kan avlämna sitt betänkande redan nästa år. Jag förväntar mig också att när utredningen har lagt fram sitt betänkande skall det inte dröja alltför länge förrän proposition i ärendet föreläggs riksdagen. Det är inte tillfredsställande med en vapenfrilag som, liksom i det åberopade fallet, helt kan sättas ur spel och utelämna en person som hänvisar till lagen för sin vapenvägran. Man kan med fog ifrågasätta rättssäkerheten för enskilda människor, om lagar kan åsidosättas på ett sätt som vederbörande inte finner vara rättvist. Samtidigt är det obestridligt att det behövs vissa spärrar, som hindrar personer att medvetet och lojalt utnyttja de möjligheter de ser i en vapenfri lag.

En vapenfrilag rör ett så känsligt område att den ovillkorligen måste inge förtroende hos allmänheten för att den skall respekteras. Min förhoppning är, herr talman, att utredningens förslag uppfyller detta krav.

Herr talman! Även jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Jag beklagar den negativa inställning som statsrådet har till dessa frågor. Jag kan inte tolka svaret på annat sätt än så, att försvarsministern tycker att det är i sin ordning att 800-900 unga män varje år fortfarande döms till fängelse för totalvägran. Jag kan personligen inte se det på det sättet. Dessa förhållanden är, menar jag, helt ovärdiga vårt samhälle, om vi över huvud taget gör anspråk på att respektera samvetsfriheten hos den enskilda människan. Jag måste bekänna att jag hade förhoppningen att statsrådet skulle ha tagit i varje fall något intryck av Broderskapsrörelsens propåer. Men tydligen är även den maktlös. Kanske det också är en alldeles för liten grupp för att den skall kunna öva något inflytande. Enligt den statistik jag har tillgänglig skulle f.n. två av tre sökande som av etiska skäl anser sig för sitt samvetes skull icke kunna fullgöra vapentjänst få avslag på sin ansökan. Det måste tolkas så, att alla dessa skulle ha mer eller mindre grumliga motiv för sin vägran. Tror verkligen försvarsministern att det är på det sättet? En svensk frikyrkotidning skrev häromdagen på tal om det stora antalet unga män som i dag befolkar våra fängelser för sin vägran följande: ”De svenska politiska fångarnas antal uppgår procentuellt sett till ett skrämmande högt antal.” Anser försvarsministern att denna ordning är bra? Stämmer det med vår allmänna syn på rättssamhället att befolka våra fängelser med dessa unga män? Vad jag med min fråga närmast efterlyste var ett besked om i vilken utsträckning försvarsministern ville medverka till en liberalisering. Nu är det ju på det sättet att vapenfrinämndens beslut kan överklagas, och sådana överklaganden handläggs såvitt jag vet inom försvarsdepartementet. Därvid har alltså försvarsministern en utomordentlig möjlighet att påverka utvecklingen genom en mer liberal syn och mer liberal handläggning vid behandlingen av avslagsärendena. Det skulle också kunna påverka rättsutvecklingen på detta område, och den möjligheten hade jag hoppats att försvarsministern skulle nyttja. Tillvägagångssättet vid handläggningen av ärenden inför vapenfrinämnden kan inte heller anses tillfredsställande. En utredare skall bilda sig en uppfattning om vederbörande sökande och hans motiv. En utredare föredrar ärendet inför vapenfrinämnden. Möjligheterna för nämndens ledamöter att självständigt bilda sig en uppfattning om en sökande måste vara ytterst begränsade. Borde det inte finnas anledning att nu och då kalla in vederbörande. sökande till nämnden, detta framför allt innan avslag lämnas på en framställning — ett avslag som man vet i praktiken innebär utdömande av fängelsestraff på minst en månad? Så långt jag vet är denna möjlighet för sökande att få framträda inför nämnden praktiskt taget obefintlig i dag. Detta borde väl vara en åtgärd som skulle kunna vidtas utan omfattande, tidsödande utredningar? Ja, i detta fall skulle det kunna ske utan avvaktan på utredningens förslag och den vidare behandlingen av dess förslag. I rättegångsbalkens bestämmelser finns det stadgat om möjlighet att ha ett trovärdigt vittne närvarande vid förhör. Den bestämmelsen har givetvis tillkommit för att öka den enskildes rättssäkerhet och för att ge garantier för en i alla avseenden korrekt behandling. Likaså skapar man härigenom möjlighet att styrka vad som framkommit vid förhöret. Och man skulle kunna tillägga att den metoden med förhörsvittne också ger undersökningsledaren ett skydd genom att han då löper mindre risk för att bli utsatt för falska beskyllningar om felaktigheter.

Det här är ju också en åtgärd som lätt kan åstadkommas, och för den behövs det inte heller någon vidlyftig utredning. Det skulle innebära en värdigare och riktigare behandling av en sökande. Det är alltså tre punkter som jag har velat ställa i förgrunden för att åstadkomma en värdigare och riktigare behandling. Helst skulle man naturligtvis vilja se att hela detta undersökningsförfarande kom bort och att en sökande i stället med intyg skulle få styrka sin uppfattning om sina samvetsbetänkligheter. Men jag kan förstå att en sådan åtgärd måste utredningen närmare få överväga. När det gäller vittnes närvaro borde det emellertid vara möjligt att åstadkomma något redan nu. Jag tror att det skulle medverka till att vi slapp så många avslag och så många tragiska fall som vi i dag får. Dessa vittnen skulle också i viss utsträckning kunna kallas in till nämnden eller uppmanas att skriftligen ge sin syn på undersökningen av en sökande. Jag instämmer gärna i den oro som Broderskapsrörelsens skrivelse ger uttryck för över det sätt på vilket vapenvägrarna behandlas. Men jag beklagar — jag måste säga det än en gång — den brist på engagemang som präglar regeringens handlande i denna fråga.
Herr talman! Jag vill gärna säga till herr Börjesson i Falköping, som jag tycker har tagit mera seriöst på frågan än herr Ekinge, att jag delar hans förhoppning att denna utredning skall komma med ett förslag som gör det möjligt för oss att ytterligare förbättra prövningen. Jag hoppas också att man skall kunna finna fler områden där man kan rekommendera de pojkar som vill göra vapenfri tjänst att arbeta. Vidare är det min förhoppning att vi skulle kunna finna något annat korrektiv än fängelse. Det är klart uttalat i direktiven att utredningen skall söka ett alternativ till fängelse. Jag hoppas alltså, liksom herr Börjesson i Falköping, att det skall vara möjligt för oss att göra sådana förändringar att vi får en något bättre ordning än den vi har i dag. Den nuvarande ordningen har naturligtvis sina brister. När det gäller herr Ekinge måste jag säga attt han tydligen för egen del inte har behov av något trovärdigt vittne. Han kommer med påståenden om min uppfattning i dessa frågor som han absolut inte kan grunda på mitt svar. Detta är en alldeles fri beskrivning av min inställning i dessa frågor. Jag är väl underrättad om hur Broderskapsrörelsen ser på denna fråga, och jag behöver inte något ombud för att få veta dess ståndpunkt. Men jag vill erinra om att frågan är långt mer komplicerad än vad herr Ekinge föreställer sig. När det gäller de värnpliktiga som åberopar en kristen grund för sin vägran har vi i dag den ordningen att övervägande antalet får befrielse. Problemet gäller dem som inte kan åberopa en kristen grund utan som på andra grunder finner det etiskt motbjudande att delta i en utbildning av detta slag. I dessa fall är det oftast svårt att komma fram till vad motivet djupast är. Jag har inte hört någon säga annat än att det bör vara en prövning av dessa ärenden. Vi har också tillsatt en särskild nämnd som prövar ansökningarna — det ankommer egentligen inte på statsrådet att göra det. Nämnden har en mycket bred förankring med representanter för bl.a. kyrkan och de fackliga organisationerna. I nämnden ingår vidare jurister. Det är denna nämnd som har att ta ställning till de fall där myndigheterna inte kunnat medge befrielse. Nämnden har då att pröva frågan om vapenfri tjänst. Det är detta organ som vi skall sätta vår lit till. Jag tror också att nämnden verkligen försöker att på ett riktigt sätt följa den gällande författningen. Sedan kommer ett antal ärenden över till departementet och blir där föremål för prövning. Herr Ekinge menar att jag i dessa fall tämligen okritiskt skulle bevilja alla ansökningar. Hur skulle då de personer känna sig som i nämnden är satta att sköta den här uppgiften? Om jag plötsligt skulle börja tillämpa en annan ordning än den som förutsattes när man inrättade detta institut tror jag inte att det skulle dröja länge förrän nämndens ledamöter skulle ha tröttnat på uppgiften. Det bör inte gå till på det sättet att jag sitter i efterhand och korrigerar nämndens beslut. Därför inskränker sig antalet ärenden där departementet tar en annan ställning än nämnden och ger befrielse till ca 15 om året. Departementets ställningstaganden i dessa fall beror på att det kommit fram nya omständigheter under ärendets behandling. Jag tycker att den ton som herr Ekinge anslog i den här debatten är ovärdig när man diskuterar dessa verkligt seriösa frågor. Det är verkligen inte bara herr Ekinge som känner för de vapenvägrare som inte får den bedömning som de själva anser vara den rätta. Men detta är en svår fråga, och vi skall som sagt försöka förbättra bedömningen och utredningsförfarandet. Jag anser också att det är viktigt att vi söker oss fram till ett annat korrektiv än fängelse i dessa fall.
Herr talman! Herr Ekinge var syrlig, inte bara mot försvarsministern utan också mot vapenfrinämnden och framställde den som om den bestod av en skara hårda män och kvinnor som efter eget skön dömde än si, än så. Men vi har en lagstiftning att hålla oss till och den kan vi ju inte lämna, fast vi försöker vara så grannlaga vi kan. Jag tycker nog som försvarsministern att herr Ekinge inte tog särskilt seriöst och kristligt på den här frågan. Det var ett demagogiskt exempel som han tog när han talade om att två av tre som åberopar etiska orsaker för sin ansökan om vapenfri tjänst får avslag. Exemplet gällde ju en person som åberopade religiösa orsaker. Det vet herr Ekinge måhända att de — som försvarsministern säger — i mycket stor utsträckning verkligen får sin ansökan bifallen. Den utredning som nu sitter har ju att se över de här frågorna och försöka komma sanningen närmare. Den mänskliga faktorn spelar alltid in. Men det kan jag säga, herr Ekinge, att vi allesammans är besjälade av den inställningen att man hellre friar än fäller. En annan sak är att lagen också måste följas.

Herr talman! Först några ord till herr Werner i Malmö. Jag hoppas att han i sin gärning som tolkare av Skriften inte förfar på samma sätt som när han tolkar vad jag nyss sade, för då blir det snett även där. Det finns knappast någon anledning att närmare beröra hans anförande. Låt mig bara säga att vad jag behandlade när det gällde de etiska vapenvägrarna. var den uppgift jag har, nämligen att 31,4 "» av dem fick tillstånd till vapenfri tjänst, dvs. två av tre fick föregående år avslag på sin framställning. Det är den uppgift jag har. Om den uppgiften är demagogisk förstår jag inte hur uppgifter över huvud taget kommer fram. Det innebär, som jag sade och det vill jag understryka, att två av tre sökande enligt nämndens bedömning måste ha haft grumliga motiv för sin framställning. Jag kan bara slå fast faktum. Försvarsministern ansåg inte att jag tog seriöst på den här frågan. Jag är glad att försvarsministern nu i sitt anförande tar seriöst på frågan = Nr 10 — han gjorde det inte i svaret. Jag kunde ha fått detta besked i svaret, men där fick jag bara veta att en utredning pågår, en utredning som jag själv varit med och beslutat om att den skulle igångsättas. Det förvånade mig och jag kunde absolut inte utläsa något engagemang ur svaret. — Om översyn av Det finns i den här frågan företeelser som man ändå står väldigt främ — vapenfrilagen mande inför. Jag måste, herr talman, få ta upp en sådan här situation som den har delgivits mig. Härförleden ryckte ett antal värnpliktiga in till ett regemente. Bland dem fanns ett antal unga män som hos vapenfrinämnden ansökt om vapenfri tjänst men fått avslag på sin ansökan. De blev inkallade i vanlig ordning och ryckte alltså in. När de skulle kvittera ut sin utrustning och börja sin tjänstgöring var de naturligtvis tvungna att vägra om de skulle följa sitt samvete. Då blev de totalvägrare. I vanliga fall är gången sådan att vapenvägrare blir hemförlovade och får vänta på att så småningom bli kallade till polisförhör och den sedvanliga behandlingen fram till fällande dom och fängelse. Men vid det här tillfället var rutinen en annan. De fick inte lämna regementet, enligt de uppgifter jag har, i och med att tillförordnade regementschefen undertecknat hemförlovningsordern. I rummet intill satt nämligen polisen för att snabbutreda ärendena, och i det följande rummet satt åklagaren som därefter överlämnade en stämning för inställelse till domstolsförhandling, som skulle äga rum tio dagar senare. Här arbetade alltså militär, polismyndighet och åklagarämbete så att säga på löpande band och hemförlovningsordern blev alltså giltig först sedan åklagaren hade handlagt ärendet. Jag måste fråga försvarsministern: Är detta en riktig ordning? Jag kan också fråga som min sagesman: Brukade inte myndigheterna här mera våld än nöden krävde mot unga män som själva vägrade att bruka våld? Unga män kan brytas ned av mindre än att bli utsatta för något dylikt. Bara detta att en ung man vågar hävda en avvikande mening mot befäl, mot kompanichef, bataljonschef och regementschef vid sin första inställelse och sin första kontakt med krigsmakten ställer stora krav på ett moraliskt ansvarstagande. Att sedan i omedelbar anslutning till det bli utsatt för polisutredning, åklagarbeslut och stämningsinkallelse till domstol med nästan omedelbar verkan är, så långt jag kan se, helt enkelt ett övergrepp mot den för vårt rättsväsende nödvändiga humanitetshänsynen. Justitieministern brukar ju ofta tala om det här. Anser försvarsministern att en sådan här handläggning är bra, eller vill försvarsministern ta avstånd från ett sådant förfaringssätt? Såvitt jag har mig bekant var det första gången något sådant inträffade. Kalla det gärna att inte ta seriöst på frågan, kalla det gärna att vara demagog, men jag har tagit exempel ur livet och visat på förhållanden som vi mera s.k. etablerade kanske står utanför och inte känner så mycket av. Allvaret i min fråga och svagheten i försvarsministerns svar måste | ändå klart kunna dokumenteras genom den här debatten.

Herr talman! Jag håller med försvarsministern om att det är en verkligt seriös och svår fråga som utredningen och försvarsministern har att ta ställning till, en fråga som sannerligen inte är så lätt att handskas med. Jag tar fasta på försvarsministerns förhoppningar om att vi skall få fram ett annat alternativ än fängelse för dem som av samvetsskäl vägrar att bära vapen. Att en bättre ordning skall komma till stånd hoppas jag också, och jag tar fasta på uppgiften om att vaptenfriutredningen kommer att avlämna sitt betänkande under nästa år. Jag förväntar att försvarsministern har ambitionen att snarast möjligt efter det att vederbörande betänkande remissbehandlats förelägga riksdagen en proposition i ärendet. I varje fall tolkar jag inte försvarsministerns inlägg i debatten på det sättet att han är negativ till den här frågan utan tvärtom så att försvarsministern ser allvarligt på den.
Herr talman! Det är nog sant att jag tar litet allvarligare på Guds ord än på herr Ekinges, men det må förlåtas mig. Vad sedan gäller demagogin finns den verkligen kvar. Herr Ekinge använder begreppet etiker på ett sätt som inte utomstående fattar, för de räknar med att även religiösa människor har etik. Men i det här sammanhanget talar man om etiker när det gäller sådana som inte anför religiösa skäl. Det är däri demagogin från herr Ekinges sida ligger, att det begreppet känner bara den till som sysslar med de här frågorna. Just sådana fall som herr Ekinge berättar om — och jag skulle kunna fylla på med mycket fler exempel — har gett anledning till en översyn av vapenfrilagen. Jag tycker att herr Ekinge bör besinna att alla vi som har yttrat oss här i dag, och som sysslar med de här frågorna, tar lika allvarligt på dem som herr Ekinge. Den lilla ödmjukheten borde herr Ekinge kunna kosta på sig.
Herr talman! Jag avstår från att gå in på enskilda fall, även om herr Ekinge vill ha mitt omdöme om en del fall som han åberopar. Däremot har jag redan sagt att jag anser att det finns brister i nuvarande ordning och att vi skall försöka förbättra den. När jag säger att det är meningslöst att diskutera de enskilda fallen kan jag erinra om just det fall som föranledde så mycken diskussion genom att en person visades upp i TV då han tvångsmatades osv. Men hur förhöll det sig där? Jo, den här personen hade genomgått sin grundutbildning, t.o.m. som befälsuttagen. Han hade, om jag inte missminner mig, gjort en repetitionsövning. När han sedan kallades in till en övning brydde han sig inte om att söka vare sig vapenfri tjänst eller anstånd utan vägrade då han kom in. Hur vi än utformar kungörelsen om vapenfri tjänst kan vi inte komma till rätta med sådana problem, när en person inte bryr sig om att söka. Av de mellan 2 500 och 3 000 om året som söker vapenfri tjänst får ungefär två tredjedelar det. Det kan vara riktigt, vilket framhållits, att det mest är fråga om Jehovas vittnen och vissa andra som kan dokumentera att de har betänkligheter av religiös art. Dessa har i ökad utsträckning blivit frikallade. Av de andra, som inte har sådana skäl, är det bara en tredjedel som får ja. Men ingen har sagt att ansökan avslås på grund av att motiven är grumliga. Jag har i varje fall aldrig använt något sådant uttryck. Det är självklart att en sökande får åberopa de skäl som han vill ha anförda för att få sin ansökan tillstyrkt, men dessa håller inte alltid. Det inträffar många gånger — jag tror att det gäller de flesta fallen — att den som har fått avslag sedan gör sin militärtjänst. Mycket tyder på att det går utomordentligt bra för dem i alla fall. Det här är inte riktigt klarlagt, men jag vågar ändå säga att man har anledning att räkna med att det är så. Det senaste året vägrade bara 170 av dem som hade fått avslag — och det rör sig kanske om ett tusental under samma tid. De flesta har tydligen ställt upp och gjort sin värnplikt, även om de fått avslag på sin ansökan. Vad värre är: 600 stycken kom till tjänstgöring utan att i förväg ha sökt vapenfri tjänst eller befrielse men vägrade vid inställelsen. Detta gör att frågan är långt mer komplicerad än herr Ekinge föreställer sig. Vi måste se över problemen, så att vi kan komma till rätta med dem och ge de människor för vilka det är motbjudande att vara med i det här sammanhanget chansen att komma undan — utan att vi därmed visar mannamån. Vi får aldrig glömma bort att det svenska försvaret fortfarande bygger på värnplikt och att det här rör sig om en undantagsbestämmelse. Jag vill alltså med mitt anförande peka på att detta är, som herr Börjesson i Falköping säger, en komplicerad fråga och att vi skall försöka åstadkomma förbättringar. Att tala om grumliga motiv osv. har vi dock inte anledning att göra, utan det gäller att pröva vad som står i överensstämmelse med författningen, dvs. att det skall vara fråga om verkligt djup samvetsnöd. Jag medger att det är svårt att styrka en sådan, men jag tror att vi fått en allt bättre handläggning av dessa ärenden och att även de som handlägger dem i vapenfrinämnden är engagerade för att försöka göra bästa möjliga bedömningar. Men det finns något som heter chansning i detta sammanhang, och det är kanske inte något för unga människor främmande att kasta in en ansökan för att se hur det går. Får man inte bifall, ställer man ofta upp i alla fall. Sådan är verkligheten, och jag kallar inte detta ”grumliga motiv” utan menar att man söker utnyttja en möjlighet som föreligger, även om man inte kan anföra tillräckligt starka skäl för att få befrielse. Jag tror för min del att vi aldrig kan komma dithän att vi utan någon form av prövning låter människorna själva bestämma om de vill detta i denna utbildning eller ej. Någon ordning får det finnas också i detta sammanhang.

Herr talman! Jag måste säga att försvarsministern tydligen ser mer seriöst på denna fråga än vad herr Werner i Malmö tycks göra. Herr Werner säger att han tar allvarligare på Guds ord än på mitt anförande. Ja, jag frågade inte om det. Jag frågade om tolkningen av mina ord, eftersom herr Werner gjorde sig skyldig till en misstolkning av det jag hade sagt, och det var det jag beklagade. Herr Werner säger att det är demagogi när jag talar om dem som vägrar av etiska och icke av religiösa motiv. Ändå vet vi att det går en ganska kraftig vattendelare mellan dessa. Och vad är bakgrunden till det? Jo, det är naturligtvis — och jag känner väl till i varje fall dem som vägrat av religiösa skäl, eftersom jag själv en gång i tiden har gjort det — att den terminologi som används stämmer mycket bättre för dem som har religiös bakgrund. Det är fråga om uttryck som ”samvetsnöd” och ”djup samvetsnöd”, ord som det för andra människor kan vara svårt att över huvud taget ta i sin mun. Det är för dessa människor ofta svårare att artikulera sig på ett sådant sätt att man får deras motiv klargjorda. Det är från den utgångspunkten som jag talat om att det måste komma att uppfattas så att de har grumliga motiv. Jag kan inte — det måste jag erkänna — se att det i och för sig skulle vara mera felaktigt att vägra vapentjänst av etiska skäl än av religiösa skäl. Jag vet bara att de som vägrar av religiösa skäl till 90 "+ får sin ansökan beviljad under det att de andra får det till drygt 30 96. Det är den frågeställningen som jag har velat aktualisera. Vi har enligt mitt sätt att se alltför många unga män i våra fängelser i dag på grund av nuvarande ordning. Jag vill till slut, herr talman, betyga min tacksamhet över att försvarsministern under debatten ändå har tagit ställning för en humanisering, något som jag räknar med att vi skall ha gott av för framtiden.

Herr talman! Sverige är nu medlem i FN:s säkerhetsråd. Det ger oss möjligheter att inte bara följa det internationella skeendet på nära håll utan det ger oss i ännu högre grad möjligheter att än mera aktivt påverka utvecklingen och ta egna initiativ på den grund som vår neutralitetspolitik lägger. Vår starka kritik mot våld i alla former, vår kritik mot våld som metod att lösa konflikter och vår kritik mot våld som metod att erövra eller bibehålla makt har som syfte att medverka till att våldet försvinner som ett politiskt medel. Rättvisa åt alla och global jämlikhet är målet för våra internationella strävanden, och alla är vi säkert ense om att vi genom att delta i den internationella debatten om dessa frågor också kan påverka utvecklingen i rätt riktning. Portugal har ännu ett och ett halvt år efter befrielsen från den fascistiska diktaturen inte fått demokrati. Ansvaret vilar tungt på ytterlighetsgrupper till vänster och höger för att demokratin låter vänta på sig, men så mycket större tilltro måste vi ha till partierna i mitten i deras strävan att åstadkomma ett demokratiskt Portugal. Osäkerheten om vad som skall komma i Spanien efter Franco är stor. Våra erfarenheter av den parlamentariska demokratin som styrelseform gör det lätt för oss att önska också Spaniens folk att få uppleva demokratin i dess bästa mening. Men risken för våldsamma urladdningar är stor. Vi kan uttrycka förhoppningen att de demokratiska krafterna i Spanien får möjlighet att lotsa landet in i en lugn utveckling där frihet och demokrati åt Spaniens folk måste vara ledstjärnan. Herr talman! Det utrikespolitiska avsnittet i regeringsdeklarationen är värdefullt och möter inga invändningar från vårt håll. Inte oväntat har den internationella lågkonjunkturen under sommaren och vintern slagit igenom med stor kraft även i vårt land. Svårigheterna, som till att börja med var koncentrerade till enstaka branscher såsom träindustrin och varven, har nu spritt sig till i stort sett hela ekonomin. Ännu i vårriksdagens slutskede hävdade regeringen och socialdemo krater här i riksdagen, att utvecklingen i Sverige inte skulle komma att följa det vanliga konjunkturmönstret. Svenska företag, menade man, skulle efter en kort tid kunna räkna med förbättrade exportutsikter i samband med en ökad ekonomisk aktivitet i USA och Västeuropa. Men den optimismen har tyvärr inte besannats. Också när det gäller det fortsatta konjunkturförloppet försöker regeringen upprätthålla en optimism, som jag inte tycker att det finns fog för i alla delar. Å andra sidan skall det inte förnekas, att motåtgärderna den här gången har varit effektivare än i motsvarande situationer tidigare. Även industriinvesteringarna har fram till nu legat på en hög nivå. Erfarenheter från bl.a. arbetslöshetsåren 1971-1973 har gjort att statliga myndigheter, kommuner och affärsverk hela tiden legat väl framme med planeringen av tänkbara sysselsättningsobjekt. Företagen å sin sida har blivit mer medvetna om att det kan löna sig att investera och bygga ut i lågkonjunkturer. De är också angelägnare än tidigare om att hålla kvar sina anställda, även om de inte kan sysselsättas med sina ordinarie arbetsuppgifter fullt ut hela tiden. Kreditpolitiken har varit mera följsam än i tidigare perioder med avmattning. Den konjunkturpolitiska beredskapsplan som centern och folkpartiet tog initiativ till i början av året har visat sig värdefull. Förväntningarna om snar draghjälp utifrån för de svenska företagen har dock i viss utsträckning gjort regeringen obenägen att utlösa de åtgärder som funnits i beredskap. En del av stimulansåtgärderna har tillkommit mot regeringens vilja. Det gäller bl.a. den höjning av barnbidragen som nyss trätt i kraft och sänkningen av löneskatten inom inre stödområdet. Det annonserade stimulanspaketet måste sägas komma i sista stund. Det förhållandet förstärks av att förslagen ännu inte har kommit på riksdagens bord i form av någon proposition. Stimulanspaketet är, i likhet med de åtgärder som har vidtagits tidigare, främst inriktat på att stimulera industriinvesteringarna och olika slags byggnadsverksamhet. Av det vi fått veta om innehållet framgår att regeringen avser att stimulera maskininvesteringar men inte byggnadsinvesteringar. Om vi skall satsa på att öka kapaciteten, dvs. produktionsförmågan inom industrin och inom näringslivet — och det verkar vi vara ense om — så bör också den sidan stimuleras. Regeringen har som bekant förkärlek till selektiva åtgärder. Men nog måste det vara selektivt i överkant när regeringen låter statens ekonomiska stöd tillfalla bara de företag som har bra lönsamhet men utestänger de företag som har svårigheter. Vart tog omtanken om de anställdas trygghet vägen för dem som arbetar i sådana företag, när ni bestämde er för denna politik? Nej, avdragen för de lönsamma företagen i samband med investeringarna måste kompletteras med ett motsvarande stöd för de företag som saknar vinst. När det gäller dispens från energiskatten verkar finansministern och regeringen ha öppnat stora famnen, men jag utgår från att dispenserna blir klart avgränsade i tiden för att företagen skall ha en möjlighet att vidta åtgärder för att anpassa sina processer till den nya energisituationen. Om det är omtanken om företagens kostnadsoch konkurrensvillkor som bildar bakgrund till detta erbjudande, borde regeringen ha tänkt på att det också finns andra områden som kan angripas och där åtgärderna skulle slå mera rättvist än en dispens från energiskatten. De arbetsmarknadspolitiska åtgärderna i paketet tar främst sikte på att motverka ungdomsoch kvinnoarbetslösheten. Det är verkligen angeläget. Paketets inriktning av åtgärderna är riktig så länge den privata konsumtionen håller sig så väl uppe som den har gjort hittills i vårt land. Det innebär således inte att jag utesluter att det kan komma att behövas konsumtionsbetonade stimulansåtgärder längre fram — det är inte särskilt djärvt att förutspå att det nu aktuella paketet antagligen kommer att behöva kompletteras i ett senare skede för att det skall bli möjligt att upprätthålla sysselsättning och produktion till dess att konjunkturerna på nytt vänder uppåt. Herr talman! Till de dominerande problemen på litet längre sikt hör inte minst det stora underskottet i bytesbalansen. Situationen liknar i detta avseende det läge som vi hade vid 1970-talets ingång. Regeringen tillgrep då en hård åtstramningspolitik, något som ledde till den rekordartade arbetslösheten och den svaga inkomstutvecklingen år 1971-1973. Den här gången har regeringen valt en mera konstruktiv linje. Skillnaden består bl.a. i att man tillåtit en betydande upplåning i utlandet, något som högljutt och aggressivt avvisades i början av 1970-talet. Hjulen har kunnat hållas i gång rätt väl denna gång, samtidigt som andra länder i Europa har dragits med sin värsta kris sedan 1930-talet. Det står alldeles klart att detta vidgade utrymme måste utnyttjas för investeringar. Lånen skall, som herr Sträng sällan brukar vara sen att påpeka, betalas tillbaka rätt snart. Även mot den bakgrunden kan det vara klokt att vara försiktig med generella konsumtionsstimulerande åtgärder. Men jag tror också att det är angeläget att vi verkligen granskar de investeringsobjekt som vi efter hand binder oss för. Inte bara utlandsupplåningen utan också de inhemska kapitalkällor som vi på längre sikt måste lita till har sina begränsningar. Hushållssparandet har ökat kraftigt på senare år. Det ligger nu så högt att man inte kan räkna med någon ytterligare uppgång. Sparandet i AP-fonden kommer snarast att minska under de närmaste åren. Mot detta skall bl.a. ställas att regeringen redan intecknat en betydande del av kapitalmarknaden de närmaste åren med sitt mycket kapitalkrävande energiprogram. Kapitalbehovet för de beslutade reaktorerna bedömde vi i våras till 25 å 30 miljarder kronor. De snabba kostnadsfördYyringarna gör att dessa siffror redan är helt inaktuella. Det kan ändå ha sitt intresse att nämna att det angivna beloppet motsvarar allt vad AP-fonderna kan ställa till förfogande under tre års tid. Även regeringen borde kunna inse att det går att få fram många nya jobb med en annan användning av kärnkraftspengarna. Därtill har Stålverk 80 bara under sommaren vuxit fram från ett projekt Nr 11 i storleksordningen 5 miljarder kronor till ett projekt där siffran 20 mil Onsdagen den jarder har nämnts. Utöver insatserna i industrianläggningarna kräver ett 29 oktober 1975 sådant projekt samhällsinvesteringar på ungefär lika mycket. Siffran kan jämföras med hela industrins investeringar, som f. n. ligger storleksord = Allmänpolitisk ningen 15 miljarder kronor per år. debatt I bägge dessa fall rör det sig om investeringar utan tidigare motsvarigheter. En lista på andra planerade storinvesteringar skulle också bli mycket omfattande. Därför tror jag, att det är viktigare än någonsin att vi frågar oss, vilken prioritering vi skall göra och hur de planerade investeringarna inom industri, energiförsörjning och samhällsservice skall finansieras. Risken är ju eljest att man på ett tidigt stadium binder sig för så många storinvesteringar, att kapitalet inte räcker till för nödvändiga utbyggnader och rationaliseringar inom mindre och medelstor industri, handel, transportväsen och andra samhällssektorer. | Det är lätt att förblindas av en mer eller mindre tillfällig glans från de stora, penningslukande projekten. Men det är i hög grad de mindre företagen som skapar de nya jobben. Den sektorn av vårt näringsliv måste vi också i hög grad sätta vår lit till, när det gäller att få affärerna med utlandet att gå ihop. Det är också dessa företag som vi måste lita till, om vi skall klara regional balans med sysselsättning över hela landet. Herr talman! Jag vill här erinra om några händelser som inträffat på energiområdet den senaste tiden. Det gäller först avfallshanteringen. Det är ingen överdrift att säga att situationen är krisartad på detta område. Till problemen med den slutliga förvaringen — som i och för sig verkligen är problemfylld — kommer också hanteringen av avfallet innan det skickas till upparbetning. För Sveriges del är det upparbetningsanläggningen i England som är aktuell. Denna anläggning håller på att byggas om och är inte i drift. F. n. sker en mellanlagring i England av avfallet, men det är mycket ovisst om engelsmännen kommer att ta emot mer avfall. Det är alltså mycket möjligt att vi i Sverige måste ta på oss en långtgående mellanlagring av det högaktiva avfallet. Det gäller vidare Ranstadsutbyggnaden. Uranbrytning i Ranstad skulle innebära ett hot mot både människan och miljön. Det är verkligen dags för regeringen att sluta med steg-för-steg-politiken när det gäller kärnkraften och i stället presentera en samlad redovisning. Vid offentliggörandet av regeringens energipolitik den 1 februari i år i Sundsvall var 13 reaktorer uttryck för handlingsfrihet. För någon månad sedan var det statsministerns mening att redan 5 reaktorer gör det omöjligt att ställa om. Nu verkar det som om de 13 beslutade reaktorerna kräver att vi omedelbart börjar bryta uran. Nästa gång ställs vi väl inför att vi måste anrika uranet själva. Jag har pekat på svårigheterna att få avfallet upparbetat — den dag är förmodligen inte långt borta när vi får veta att vi måste bygga en sådan anläggning också. Hur stor blir den totala investeringsvolymen? Inom vilken tidsperiod räknar ni med att de här investeringarna måste genomföras? Och så kvarstår den hittills obesvarade frågan: Var och hur skall det slutliga avfallet förvaras? Hur går det med det kommunala vetot? Vad har denna steg-för-steg-politik med handligsfrihet att göra — den handlingsfrihet som skulle vara riktpunkten för regeringens energipolitik? Nej, lägg alla korten på bordet —- om ni kan! Ange i så fall klart och tydligt vilka följdbeslut de 13 reaktorerna för med sig. Om detta inte går — om ni inte vet eller inte har några färdiga planer — medge då att denna politik inte innebär handlingsfrihet, utan en tvångströja vars begränsning av handlingsfriheten ni i dag inte till fullo känner. Centern har visat på konkreta alternativ till kärnkraften. På kort sikt är det energihushållning och en effektivare användning av energi, på längre sikt måste de alternativa energikällorna utvecklas. Herr talman! Frågan om de snabba prisstegringarna ber jag att få återkomma till senare i dag när interpellationerna besvaras. Men i ett remissvar på realisationsvinstkommitténs förslag har LO förordat socialisering av all mark —- tomt-, åkeroch skogsmark — som en väg att klara inflationen på detta område. Jag vill gärna säga att det finns synpunkter i LO:s yttrande när det gäller realisationsvinstbeskattningens framtida utformning som förtjänar att noga granskas, och till detta blir det anledning att återkomma. Men marksocialiseringen måste bestämt avvisas. Prisstegringarna på jordoch skogsbruksjord hänger nära samman med uppluckringen av jordförvärvslagstiftningen som regeringen genomförde på 1960-talet. Centerns principiella ståndpunkt är densamma nu som då. Sambandet brukare-ägare är en avgörande förutsättning för en positiv utveckling för svenskt lantbruk. De höga priserna vid försäljning av villor och radhus är i hög grad resultatet av att regeringen styrde bostadsproduktionen mot stora hyreshus, trots att det länge varit känt att efterfrågan i hög grad gällde och gäller småhus. Herr talman! Denna felaktiga politik rättar man inte till genom att staten tar av husägarna tomtmarken i samband med generationsskiften. Just den tekniken leder ju fram till att vi i framtiden får två kategorier ägare till all mark. Den ena blir staten och den andra de stora bolagen. De stora bolagen går ju inte i arv. Efter den socialiseringsdebatt som förekom på den socialdemokratiska kongressen vorde det värdefullt om statsministern ville ge besked om var socialdemokratin står i denna fråga. Centern säger bestämt nej till marksocialisering. Herr talman! Jag vill redan i detta anförande peka på vad prisstegringarna har betytt för pensionärer och framför allt för dem som bara har folkpension eller folkpension plus små ATP-belopp. I stor enighet har vi infört indexreglering av folkpensionen och också beslutet om pensionstillskott som var avsedda att ge pensionärerna en möjlighet att höja sin standard. Det sätt på vilket priserna har utvecklats — det gäller då både takten i prisstegringen och de områden där stegringen varit starkast — gör att dessa goda avsikter uppenbarligen inte har infriats. Det finns anledning att anta att konsumentprisindex — som ju ligger till grund för indextilläggen för pensionärerna — inte rätt speglar det konsumtionsmönster som gäller för det stora flertalet pensionärer och att kompensationen till dem för prishöjningarna inte är den vi har lovat. Det är helt klart att det fordras en noggrann undersökning av hur det förhåller sig i dessa avseenden. Och det måste vara ställt utom diskussion att det löfte Sveriges riksdag har gett pensionärerna — att de skall skyddas mot inflationen och tillerkännas standardökning — också skall infrias. Herr talman! Ansvaret för att våra barn skall kunna växa upp under trygga och harmoniska förhållanden vilar i första hand och i avgörande grad på föräldrarna. Men samhället måste ge stöd och skapa förutsättningar för goda hemförhållanden och goda uppväxtmiljöer. Samhälle och arbetsliv måste på ett bättre sätt än som sker i dag anpassas efter barnfamiljernas behov. Liksom varje individ är unik är varje familj unik. Därför kan och får samhället inte anvisa en för alla given lösning på hur man fördelar arbete och ansvar inom familjerna. För att alla barn skall få en god omvårdnad och en trygg uppväxttid måste vi arbeta för att ge föräldrarna möjlighet att själva avgöra hur de vill fördela sin tid mellan arbete med hem och barn och arbete på heleller deltid utanför hemmet. Och för att föräldrarna skall få ökade valmöjligheter i detta avseende är det nödvändigt att barnfamiljernas ekonomiska villkor förbättras, bl.a. genom införande av ett vårdnadsbidrag. Samtidigt måste samhällets barnomsorg byggas ut så att alla barn vilkas föräldrar efterfrågar plats på daghem, i familjedaghem eller fritidshem kan erbjudas en sådan plats. Det krävs också åtgärder för att skapa sysselsättning åt alla. De tre första åren i ett barns liv anses som grundläggande för personlighetsutvecklingen. Många föräldrar vill därför under dessa betydelsefulla år själva svara för barnens omvårdnad. Andra föräldrar önskar förkorta sin arbetstid. Därigenom kan de ägna en större del av dagen åt samvaro med barnen utan att för den skull släppa kontakten med förvärvsarbetet. Om vi i första hand ser till barnen, så måste föräldrarna få ökade möjligheter till trygghetsskapande och stimulerande samvaro med sina barn. En förkortning av arbetstiden till sex timmar per dag för småbarnsföräldrar är därför nödvändig. Kortare vistelse i daghem innebär att barnens möjligheter att tillgodogöra sig den pedagogiska verksamheten ökar och att den sociala träningen förbättras. Genom ett vårdnadsbidrag skulle man hjälpa många familjer över den ekonomiska tröskel som det innebär att avstå från förvärvsarbete eller att förkorta sin arbetstid. Vi har därför föreslagit att vårdnadsbidrag skall utgå till alla familjer med barn under tre år. Vårdnadsbidraget bör utgå med ett belopp som motsvarar en fjärdedel av lönen för en normalinkomsttagare. Därigenom kan det ses som en kompensation för det inkomstbortfall som uppkommer när någon av föräldrarna utnyttjar rätten till sex timmars arbetsdag. Eftersom vårdnadsbidraget främst skall ses som en ersättning för det arbete vården av de egna barnen innebär skall vårdnadsbidraget liksom andra arbetsinkomster beskattas, och det skall ligga till grund för beräkning av ATP. Vi ser överenskommelsen mellan Kommunförbundet och regeringen om en kraftig satsning på barnomsorgen som ett steg på vägen mot ett barnvänligare samhälle. Sex timmars arbetsdag för småbarnsföräldrar och vårdnadsbidrag till alla familjer med barn under tre år måste komma samtidigt med utbyggnaden av barnomsorgen. Dessa åtgärder ger ökade valmöjligheter och är nödvändiga om vi skall kunna förbättra förutsättningarna för alla barn.

Herr talman! Omvärlden har kommit oss allt närmare. Problem och förhållanden utanför våra gränser som vi förr ansåg avlägsna och främmande — någonting som inte angick oss — upplevs i dag mitt inne i vår svenska verklighet. De ruskar om våra föreställningar. De påverkar vår världsbild och engagerar våra känslor. Vi står inte längre, vi kan inte längre stå utanför. Modern teknik har ökat kunskapsförmedlingens betydelse. De nya generationerna har fått förut oanade möjligheter att engagera sig i världsutvecklingen. Vår värld har alltmera blivit en enda värld. De nya informationsmöjligheterna har samtidigt ökat riskerna för påverkan och styrning av kunskapsflödet. I den öppna värld, till vilken vår egen demokrati hör, kan vi fritt följa vad som sker. Händelsernas bok ligger uppslagen framför oss. Vi kan själva bedöma, värdera och dra slutsatser av faktiska händelseförlopp. I den slutna delen av världen — och den är tyvärr den ojämförligt största — är möjligheterna i det hänseendet starkt begränsade. På många håll får vi bara veta det som passar dem som har makten. Fakta som sipprar ut låter oss ofta bara ana vad som sker bakom tystnadens murar. Och detta leder — vilket företrädare för vårt eget stora monopolföretag Sveriges Radio öppet erkänt — till att den fria kunskapsförmedlingen snedvrides och ensidigt inriktas på samhällen som står öppna för vårt intresse och vår kritik. Den slutna världen blir än mer sluten. Världen är förmodligen inte sämre nu än vad den alltid har varit. Människors elände, maktövergrepp, våld och terror har alltid ingått som beståndsdelar i människors och nationers samlevnad. Kanske är världen rent av bättre i dag än förut. Förståelsen för människovärdet, respekten för individens och nationernas krav på frihet och social rättvisa är väsentligt större — i varje fall i ord, men dess värre inte alltid i handling. Och informationsflödet har gjort att vi upplever verkligheten som mer brutal, mer avskyvärd än tidigare. Vi får ju veta vad som sker. Vi kan inte längre ställa oss utanför och dra ner rullgardinen för vår egen ombonade tillvaro. Inte minst under de senaste åren har vi ute i världen mött en hänsynslös våldsmentalitet, som är för oss totalt främmande. Värden och rättigheter som vi anser så självklara, att vi ibland inte ens reflekterar över dem, har trampats under fötterna, ringaktats och förhånats. Makt har förhärligats. Individens frihetslängtan har tryckts ner. Jag behöver inte namnge de länder, de regimer och de våldsrörelser jag syftar på. Chile och Spanien kan räcka. Motsvarande företeelser finns på närmare håll, bl.a. i de förut fria baltiska länderna, i Estland. Samma slags summariska rättegångar, samma risk för avrättning av människor som söker hävda sin egen och sitt folks frihet. Med undantag av herr Werners i Tyresö anhängare är vi alla medvetna om det ständiga, tysta men ändå förkvävande förtryck som i kommunismens namn sker bakom den skammens järnridå som i mer än ett kvarts sekel har delat den europeiska kontinenten och dragit en ny gräns mellan fria och ofria, mellan människor och mellan nationer. Orsaken till att jag inlett dagens debatt, som närmast är ägnad förhållandena i vårt eget land, med att påminna om vad som sker dagligen utanför landets gränser är att vi har anledning att vara både tacksamma och ödmjuka inför vår egen situation. Medvetandet om hur det ser ut i omvärlden borde göra oss aktsamma om det folkstyre som vi själva under decennier av mödosamt arbete och försiktig samhällsutveckling har lyckats bygga upp. Den demokratiska värdegemenskapen kring nationens och dess människors frihet utgör en styrka, som vårt land inte har råd att äventyra. Herr talman! Under den senaste månaden har det förts en debatt om framtidens samhälle, det annorlunda samhälle som växer fram om de avsikter som uttrycks i det nya socialdemokratiska partiprogrammet förverkligas. Debatten har framför allt — men inte enbart — engagerat företrädare för socialdemokratin och för oss moderater. Bakgrunden har varit socialdemokraternas för tre veckor sedan avhållna partikongress och vår egen för två veckor sedan avslutade partistämma. På båda manifesterades en klar och bestämd viljeinriktning i fråga om samhällsutvecklingen. Den socialdemokratiska partikongressen drog upp riktlinjer för den s.k. demokratiska socialismens samhälle, för ett samhälle, där ansvaret för allas vårt välbefinnande och vår trygghet alltmer läggs i en centraliserad och byråkratisk politisk makts händer. Genom planering, genom styrning och ökade maktresurser skall vår blandekonomi steg för steg ersättas med vad man kallar demokratisk planhushållning. I förlängningen avtecknar sig ett samhälle, i vilket den socialdemokratiska fackföreningsrörelsen genom s.k. löntagarfonder har övertagit ägandet av i stort sett hela näringslivet. Kongressbesluten om förstatligande av läromedelsoch läkemedelsindustrierna var bara två steg på en långsiktig planmässig uppbyggnad av ett statsbyråkratins samhällssystem. Vår egen moderata partistämma tecknade den motsatta framtidsbilden, bilden av ett samhälle uppbyggt kring och anpassat till den enskilde individen och familjen samt inriktat på att stärka medborgarnas trygghet, oberoende och välfärd genom att utnyttja de möjligheter som skapas genom valfrihet, enskilt ansvarstagande och direkt personligt inflytande på samhällsarbetet. Mot bakgrunden av de meningsbrytningar som gjort sig gällande i denna debatt, finns det skäl att än en gång påminna om de grundläggande olikheterna mellan de två ekonomiska system som står emot varandra runt om i världen — mellan planekonomi och marknadsekonomi. Dessa två system förekommer naturligtvis inte någonstans helt renodlade. De huvudprinciper som de vilar på kan likväl klart utmejslas. Öster om järnridån styrs ekonomin av planer, utarbetade av regeringsmaktens planerare och byråkrater. Planerna uppdrar riktlinjer för hur produktionen skall fungera, vilka varor som skall framställas, säljas på utlandet eller importeras därifrån och vad som skall ställas till förfogande för konsumtion inom landet. Hela ekonomin — både det offentligas och de enskilda hushållens — är planerad och styrd ovanifrån. Inom marknadsekonomin är det däremot konsumenternas egna önskemål och behov som ytterst avgör vad som skall tillverkas. Det är de enskilda medborgarna som genom sin efterfrågan bestämmer vilka varor och tjänster som skall produceras, vad som skall tillgodoses inom den enskilda sektorn och inom den offentliga. Det är alltså medborgarna själva som underifrån styr både produktionsoch servicesektorn i vidsträckt mening. Den svenska blandekonomin utgår som bekant från detta senare, fria ekonomiska system. Fritt konsumtionsval, privat initiativ och enskild äganderätt utgör grundstenari detta system. Men betecknande för blandekonomin är en stark offentlig sektor med ansvar för att marknadskrafterna hålls i styr, för att människornas sociala trygghet garanteras och för att ekonomisk makt inte missbrukas. Vår blandekonomi har fungerat väl. Den har givit vårt land en välfärd som ligger över den som många andra liknande länder har och skyhögt över den som förekommer i de totalplanerade ekonomierna. Utländska bedömare talar i regel inte utan avund — om ”den svenska modellen”, ett system som lyckats förena socialt ansvar, frihet och fred på arbetsmarknaden med hög effektivitet i näringslivet. De enskilda medborgarnas valfrihet och rörelsefrihet har givit styrka åt folkstyret. Vi kan nu konstatera att den socialdemokratiska partistyrelsen och den socialdemokratiska partikongressen klart deklarerat att blandekonomin ”steg för steg” skall avskaffas och ersättas av den s.k. demokratiska socialismens samhälle. Detta nya samhälle skall styras av bedömningar av planerande myndigheter och organ. Enligt LO skall all mark i detta gamla land — alltså även bondejorden — successivt överföras till det allmänna. Jordäganderätten skall avskaffas. Vi skall i stället få hyra marken Då allt detta sker och då så entydiga uttalanden görs om detta vårt samhälles framtida utformning, då är det helt enkelt vår skyldighet att peka på hur genomplanerade samhällen fungerar på andra håll och på de konsekvenser som måste uppkomma, då planering och styrning sätts före valfrihet och decentralisering. Och den skyldigheten menar vi oss ha, oavsett om avsikterna bakom denna nya politik är aldrig så goda. Vägen till helvetet är ofta stenlagd med goda avsikter, som en socialdemokratisk debattör påminde om för några veckor sedan. Vi behöver inte gå ut över gränserna och studera vad som hänt i öststaterna för att få detta klart för oss. Det borde räcka att peka på resultatet av den planeringsverksamhet som vår egen regering burit ansvaret för under de gångna åren. Se på bostadspolitiken, se på näringspolitiken — där inte minst Stålverk 80 visar hur snabbt tankarna växlar — se på utbildningspolitiken, på tandvårdsreformen, på regionalpolitiken och den fysiska planeringen. På område efter område har planer blivit inaktuella nära nog innan trycksvärtan hunnit torka. I de misslyckade planernas spår har följt nya ”planmässiga”, som det heter, ingripanden, som fått nya oförutsedda effekter och nya misslyckanden som resultat. Debatten om förhållandet mellan den enskilde medborgaren och den samhällsgemenskap som utgör en förutsättning för samlevnaden människor emellan kommer självfallet att fortsätta. Utredningen om grundlagsskyddet för de medborgerliga frioch rättigheterna har nu redovisat sitt förslag. I många hänseenden har grundlagsskyddet förstärkts. Oppositionen har förmått socialdemokratin att godta åtskilligt som den avvisade för bara något år sedan. Likväl måste jag slå fast att skyddet inte är tillräckligt. Det måste stärkas. Medborgarnas möjligheter att hävda sin rätt gentemot en allt mäktigare stat måste garanteras. Statsmakternas möjligheter — de må gälla ämbetsverkens, regeringens eller riksdagens —att inskränka dessa rättigheter måste begränsas och reserveras för mycket, mycket speciella tillfällen och omständigheter. För detta resonemang har regeringen tydligen ingen nämnvärd förståelse. Som en röd tråd genom utredningens majoritetsförslag löper i stället strävan att säkerställa statsmaktens handlingsfrihet i alla lägen, oviljan att acceptera regler som gör det svårare för staten att begränsa frioch rättigheterna. Socialdemokratin påstår att detta — den styrande maktens absoluta makt också i frågor som rör människornas grundläggande frioch rättigheter — är en fråga om demokrati. För oss är det tvärtom. För oss är det naturligt att en demokrati bygger på vissa okränkbara mänskliga frioch rättigheter och att dessa inte annat än i mycket speciella fall får inskränkas av en aldrig så demokratiskt vald riksdag eller en aldrig så övertygad majoritet i en sådan riksdag. I vår demokratiska grundsyn står individens rättigheter och friheter i centrum. Den uppfattningen kommer vi att fortsätta att hävda. De genomgående strävandena i den socialdemokratiska politiken att söka kollektivt lösa varje nytt samhällsproblem kommer också till uttryck i den uppgörelse regeringen häromdagen träffade med Kommunförbundet om en utbyggnad av den kollektiva barntillsynen i första hand under fem år men på sikt i sådan takt att all barnomsorg kan tillgodoses genom kommunala barndaghem. Det är en utomordentligt dyr lösning, den dyraste av alla. Det är dessutom en lösning som inte ger barnfamiljerna den valfrihet som vi upplever som väsentlig. Barntillsynen tillhör det allra mest angelägna i samhället just nu. Därom råder enighet. Men vi skiljer oss i hur målet skall uppnås. Vi moderater är övertygade om att vi kan tillgodose föräldrarnas önskemål och barnens behov både bättre och billigare — och dessutom med bibehållen valfrihet — än vad socialdemokraternas förslag innebär, i varje fall på sikt. Vi vill inte tvinga på alla en lösning som må passa somliga men som aldrig kan passa alla. Senare i denna debatt kommer, fru Mogård att mera ingående än vad jag har tid till redovisa vår grundsyn på de familjepolitiska frågorna. Även en annan betydelsefull fråga som borde behandlas i detta sammanhang kommer att tas upp av en annan moderat talare, nämligen herr Ringaby. Den gäller den aktiva generationens — vår generations — skyldigheter emot de gamla som skapat vårt välstånd. Det är långtidsvårdens trängande behov jag syftar på. Även där har nämligen normer och föreskrifter på något sätt blivit heliga självändamål. De gamla människorna som personer har kommit bort ur bilden. Jag hoppas att herr Ringaby kommer att belysa detta med en skildring av hur känslokallt myndigheterna har hanterat vissa gamla pensionärer från öarna i Stockholms skärgård. Det exemplet känner jag personligen väl. Det borde tala för sig självt. Herr talman! Jag har ofta pekat på vissa följer av vårt orimliga skattesystems orimliga marginalskatter. Det var inte så länge sedan — bara något år sedan — som vi moderater här i kammaren fick ensamma påvisa de företeelser som numera även finansminister Gunnar Sträng finner stötande. Trots at en alldeles övervägande majoritet av svenska folket och alla löntagare i normala inkomstlägen nu är medvetna om att vi inte längre kan leva med det slags skattepolitik vi nu har, tycks vi inte kunna räkna med någon verklig reform under de närmaste åren. Nya Hagaförslag är i stället att vänta, förmodligen någon gång före valdagen den 19 september 1976. Jag är alldeles övertygad om att socialdemokraterna inte kommer att gå till val utan att ha gjort någonting. Men på sikt kan sådana lösningar göra ont värre, skärpa progressiviteten och den kommunala beskattningen samt ge inflationen ytterligare bränsle. En ny skattepolitik behövs inte bara för att ge de arbetande människorna möjlighet att få en rimlig andel av sina inkomster över sedan skatten betalts. Den utgör också ett nödvändigt villkor för att vi skall kunna lösa ett av våra allvarligaste samhällsproblem — inflationen. Penningvärdeförsämringar med tvåsiffriga tal år efter år är förödande för arbetslust, arbetsmoral och förtroendet för statsmakterna. Inflationen drabbar framför allt de små och svaga i samhället och inte minst pensionärerna — trots indexregleringar. En fortsatt inflation urholkar vårt välstånd och vår trygghet. Det är därför, herr talman, milt uttryckt förvånande att just detta allvarliga problem =— prisstegringarna — ägnades så liten uppmärksamhet på regeringspartiets stora kongress. Berodde det på att kongressdeltagarna, som så många andra människor i vårt land, kommit att betrakta inflationen som ett nödvändigt ont, någonting som vi måste leva med och som det gäller att göra det bästa möjliga av genom att alla försöker hugga för sig så mycket som möjligt i kapplöpningen, i konkurrensen med andra grupper? En sak är i varje fall klar. Det är i längden inte möjligt att fortsätta en politik som innebär att löntagarna måste kräva 20-procentiga lönehöjningar för att få några enstaka procent i verklig standardförbättring. Att låta låtgåpolitiken fortsätta, det är att systematiskt och metodiskt holka ur vårt välstånd. Att vi nu befinner oss inför en allvarlig konjunkturdämpning gör inte situationen bättre. Med tanke på den planeringsekonomins Höga Visa som regeringspartiets kongress enstämmigt framförde finns det skäl påminna om de stora felbedömningar i fråga om årets ekonomiska utveckling som regeringen gjort sig skyldig till. Om man kan göra så kapitala misstag för en så kort period som tre kvarts år, hur skall man då kunna begära att få förtroende för det slags planeringspolitik på lång sikt som regeringspartiet nu tycks ha bundit sig för? I nästan alla hänseenden fick regeringen fel i sina finansplaneprognoser. Beträffande den ekonomiska tillväxten under året, exporten, investeringarna och konsumtionspriserna har utfallet hittills blivit påtagligt sämre än det som förutspåddes i finansplanen. De farhågor som redovisades i den moderata partimotionen redan i januari har genomgående besannats. Det allvarliga är att regeringens alltför optimistiska prognoser lett till att den underlåtit att vidta de stimulansåtgärder för den svenska ekonomin som skulle ha behövts för att hindra betydande störningar i sysselsättningsläget under det närmaste halveller helåret. Det är anmärkningsvärt — men inte särskilt uppmuntrande — att konstatera att alla konjunkturbedömare just nu är eniga. LO, Industriförbundet, finansdepartementets ekonomiska avdelning samt nu senast konjunkturinstitutet tecknar samtliga en oroande bild av den svenska konjunkturen under slutet av året och för år 1976. Enligt konjunkturinstitutet får vi i år den sämsta tillväxten av våra samlade resurser under hela efterkrigstiden. Och Industriförbundet talar om ”Sveriges sämsta år sedan Koreakrisen”. Industriförbundet anklagar regeringen för underlåtenhet att vidta nödvändiga stimulansåtgärder. Med hänsyn till sådana här åtgärders eftersläpande effekt, säger man, är det risk för att det nu är för sent. ”Effekten av åtgärder som inte infaller före årsskiftet eller senast under första kvartalet 1976 kommer” — heter det —- ”med stor sannolikhet att gå arbetsmarknadens lågkonjunkturfas spårlöst förbi.” Det finns därför skäl att påminna om det förslag till stimulansåtgärder som vi lade fram redan i början av året och sedan upprepade i våras. Vi begärde i första hand insatser inom ramen för ett program mot inflationen. Genom skattepolitiska garantier, en aktiv valutapolitik, stark återhållsamhet i nominella lönekrav och en motsvarande återhållsamhet på prissidan samt genom en sänkning av mervärdeskatten skulle en dubbelverkande antiinflationsoch konjunkturpolitisk effekt kunna åstadkommas. Den skulle avsevärt förbättra Sveriges situation inför den redan då av alla väntade konjunkturnedgången. Dessutom skulle vår industris konkurrenskraft förstärkas. Nu blev det som bekant inte så. Vi fick inte det nödvändiga parlamentariska stödet. Väldiga nominella löneökningar, några procentenheters reell löneförbättring, ökad kostnadsbelastning och försämrad konkurrenskraft för den svenska industrin, en fortsatt tvåsiffrig inflation, höjda kommunalskatter och sämre beredskap inför konjunkturavmattningen, allt detta har blivit följden. I dag inser regeringen att stimulansåtgärder är av nöden. Men det blir i stor utsträckning den gamla vanliga medicinen som hälls i patienten —- åtgärder som medför en bestående utvidgning av den offentliga sektorn och som därmed försvårar en skattereform och en effektiv kamp mot inflationen. De kan dessutom befaras få effekt alltför sent och inte medföra den stimulans för ökad sysselsättning som man syftade på. Tvärtom kan de få störande konsekvenser i en konjunkturfas i slutet av nästa år då stabiliserande och återhållande åtgärder i stället kan behöva vidtas. Vid sidan av investeringsbefrämjande insatser — och dit hör enligt min mening ett generellt frisläppande av investeringsfonderna — bör, trots att det är i senaste laget, generella efterfrågestimulerande åtgärder vidtas. Vi har i dag ett alltför lågt kapacitetsutnyttjande i den svenska industrin, främst till följd av de senaste månadernas nästan katastrofalt sjunkande export. Vi har anledning att räkna med att fortsatta prisstegringar under året kommer att dra ner den tidigare beräknade ökningen av hemmamarknadskonsumtionen. Nästa år — mitt i konjunkturkrisen — kommer efterfrågan att bli avsevärt mera dämpad än vad den är i år. Generellt verkande åtgärder har slutligen den fördelen, att de snabbt kan tas tillbaka för den händelse konjunkturdämpningen inte skulle få de nu befarade dimensionerna eller om en förbättring inträffar snabbare än vad vi väntat. Jag vidhåller, herr talman, att den fortgående penningvärdeförsämringen är ett av våra allvarligaste problem och att det helt enkelt är statsmakternas skyldighet att se till att prisutvecklingen inte får fortgå på det sätt som hittills skett. Det finns ingen ursäkt för underlåtenhet att handla, då kronan på tre år kan befaras förlora en tredjedel av sitt värde. Detta utgör skälet till den interpellation till finansministern som jag har ställt och som herr Sträng lovat besvara senare i dag. Regeringen och statsmakterna över huvud taget kan inte längre sitta med armarna i kors och låta våra pengar urholkas på det sätt som nu sker. Det gäller att skapa en helt annan handlingsberedskap än den man hittills haft och en helt annan handlingskraft än den man hittills visat. Oberoende av vilken regering som sitter då avtalsförhandlingarna hös ten 1976 tar sin början måste sådana förberedelser ha vidtagits dessförinnan, att man då har de nödvändiga förutsättningarna och medlen att definitivt bromsa treårsperiodens demoraliserande inflationsutveckling. Och så till sist — herr talman. Då man studerar tendenserna i den svenska ekonomiska utvecklingen på sikt och tar del av alla de anspråksfulla krav som förs fram i detta välfärdssamhälle, vars fulländning för varje år tycks vara alltmer avlägsen, har man skäl att fundera över hur vår ekvation egentligen skall gå ihop på sikt. Vi får som bekant ingenting gratis här i livet. Varje räkning måste till sist betalas av någon på det ena eller andra sättet. Skall vi bygga ut den offentliga sektorn, måste vi också skaffa medel att försörja den här offentliga sektorn. Och det kan bara ske genom ökade arbetsinsatser, genom bättre teknik, genom höjd produktivitet — inte genom att ständigt höja skatten. Utvecklingstendenserna är entydiga. Medan den offentliga sektorn för 25 år sedan — dvs. 1950 — svarade för en fjärdedel av bruttonationalprodukten, har dess andel sedan dess mer än fördubblats. Den uppgår i dag till omkring 55 96. Med samma trend framöver kommer dessa 55 96 att om fem år — bara fem år — vara 62 96, om tio år 70 26 och om femton år 80 96. Siffran 100 926, dvs. hela ökningen, nås på 1990-talet. Den andra sidan av den här utvecklingen är en oavlåtligt pågående stegring av det samlade skattetrycket. Enligt uppgifter som sipprat ut från skatteutredningen skall den statliga inkomstskatten nu ”sänkas” i tre etapper. Det skulle enligt uppgift i dag från skatteutredningens ordförande ”kosta” — kosta skall man kanske citera här — mellan 15 och 20 miljarder kronor. Men som vanligt skall det här beloppet täckas främst genom höjda arbetsgivaravgifter, och de måste alltså upp mellan 8 och 10 procentenheter. I verkligheten blir det emellertid inte fråga om någon sänkning av statsskatten. Automatisk skattehöjning sker ju till följd av penningvärdeförsämring och skattesystemets konstruktion. Dessutom vet vi att kommunalskatterna kommer att stiga. I allra bästa fall kan resultatet bli oförändrat höga direkta skatter. Och det totala skattetrycket ökar genom de höjda arbetsgivaravgifterna. Som bekant är skatteutredningen inte den enda utredning som vill höja arbetsgivaravgifterna. Det vill i stort sett varenda utredning med självaktning. Enligt vad vi har kunnat läsa i tidningarna skulle den s.k. sysselsättningsutredningen i höst framlägga förslag om att öka antalet offentliganställda med 200 000 människor. Även det skulle kräva en höjning av arbetsgivaravgiften med mellan 8 och 10 procentenheter. Skulle de förslagen och andra förslag i liknande riktning om höjda arbetsgivaravgifter förverkligas slår man, vågar jag påstå, sönder våra småföretag här i landet. Vad som redan hänt på fiskerinäringens område vet väl många. Och herr Johansson i Vrångebäck kommer att från moderat håll belysa de problemen senare i dag. Man bryter generellt sett också ner konkurrenskraften i vårt näringsliv. Och slutligen blir det inget ut Därtill kommer det Meidnerska förslaget om löntagarfonder, som av alla uttalanden att döma kommer att förverkligas för den händelse dagens regeringsparti fortsätter att vara regeringsparti även efter valdagen nästa år. Herr talman! Om det är på det här sättet som den demokratiska socialismens samhälle skall förverkligas, blir de varningar som jag inledde detta anförande med ännu mer befogade.

Herr talman! Fyra miljoner svenskar har ett betalt jobb. Det är klart att arbetet kan kännas motigt ibland för en del. Och när semstern tar slut tycker vi kanske lite till mans att den var väl kort. Men ändå är det få människor som vill gå utan jobb frivilligt — inte bara för att inkomsten behövs till att klara alla utgifter, utan också därför att dagarna för var och en som är arbetsför skulle kännas bra tomma om man inte hade ett arbete att engagera sig i. Varenda människa vill veta med sig att hon eller han har något att uträtta, att man behövs. Och även i det tristaste jobb finns vanligen ett kamratskap som livar upp tillvaron. Därför betyder arbetslöshet så oändligt mycket mer än att lönebeskedet uteblir i slutet på månaden. Den som ofrivilligt mister sitt jobb tappar lätt fotfästet i tillvaron. Jag har jämnåriga som ända sedan 1930-talet går med någon sorts oläkt ärr i själen från den tidens arbetslöshet. Just nu, i de här dagarna och veckorna, går 15 miljoner människor arbetslösa i industriländerna — 15 miljoner människor, alltså nästan dubbla Sveriges befolkning. Det är ekonomiskt kris ute i världen — och har varit det en längre tid. Produktionen har minskat i många industriländer. Arbetslösheten har rakat i höjden. Det har också priserna gjort i oljekrisens spår. De flesta regeringar har varit så oroliga över sina krympande valutareserver och över avarterna av prisstegringarna att de inte vågat dra på med nödvändiga stimulanser för att klara jobben. Så har krisen blivit djupare än de flesta räknade med. ”Vi varnade för ett år sedan för halv storm men det blev svår storm”, skriver LO:s ekonomer i den rapport som de lämnade häromveckan. Sverige var under de förlorade åren 1971-1972 nästan det enda industriland där ekonomin gick i stå. LO-ekonomernas dom över regeringspolitiken under de åren är av den arten att jag känner mig nästan som rena västanfläkten jämfört med dem. Omvänt mot vad som hände 1971-1972 har Sverige sedan ett och ett halvt år varit nästan det enda industriland där det inte är ekonomisk kris. 1974 — som var ett av de sämsta åren någonsin i de flesta andra länder — blev för Sverige som ekonomisk nation ett av de bästa åren någonsin. Det finns naturligtvis många orsaker till detta. Men en viktig förklaring är att den svenska riksdagen förmådde samla sig till handling. Den har inte förlamats av jämviktsläget. Och när inte längre finansministern eller ens hela regeringen ensam haft möjlighet att diktera besluten har det faktiskt blivit en bättre ekonomisk politik, en mer framgångsrik kamp mot just arbetslösheten. Då har det också gått att få gensvar för viktiga reformer för våra äldre, som den rörliga, valfria pensionsåldern och en högre folkpension, även om statspensionärerna alltjämt drabbas av samordningens orättvisor och även om åtskilligt återstår för att ge alla pensionärer bättre del i standardtillväxten. Vi har från folkpartiet varit med och tagit ansvar för den finansiering av refomverksamheten som är förenlig med samhällsekonomisk balans. Men Sverige kan inte hur länge som helst undgå att dras in i de svårigheter som präglat industrivärlden. De svårigheterna har varit så långvariga och så djupgående att de slår på våra marknader. Vi varnade i våras i all stillsamhet för att regeringen nu var på väg att göra om sina gamla misstag: att noga notera varje litet tecken till ljusning ute i världen men lika nogsamt nonchalera alla tunga bevis på svårigheter framöver. Vi begärde och fick riksdagen med på mer ambitiösa riktlinjer för att värna sysselsättningen. Utvecklingen under hösten visar att det var välbetänkt. Arbetslösheten är visserligen fortfarande 6 000 lägre än för ett år sedan. Men hela ökningen av arbetslösheten mellan augusti och september i år faller på de kvinnor och den ungdom som nu framför allt träder till på arbetsmarknaden och som inget högre önskar än att få ett jobb. Och de lediga platserna, både de som står kvar och de som kommer till, är ca 8000 färre än de var förra året vid den här tiden. Att mota arbetslösheten är därför den allra viktigaste politiska uppgiften. Den uppgiften klarar man inte om de teoretiska planritningarna från förstatligandesvärmarna på den socialdemokratiska kongressen får slå igenom. Den klarar man inte heller med patentoptimism. Det är visserligen förträffligt med en optimistisk finansminister, men när optimismen blir patent och stelnar, förlorar den sin goda verkan. Då tror inte längre beslutsfattarna i företag, i kommuner och landsting på att det är verklighet som skildras. Verkan är precis den omvända. Om företagarna alltför ofta och alltför tidigt och alltför länge ropar ”vargen kommer”, blir de inte trodda när man till sist kommer fram till den verkliga krisen. Lika farligt är det med en patentoptimistisk finansminister. Det kan bara leda fel att nu börja tala om den åtstramning som kan behövas i en kommande högkonjunktur, när praktiskt taget alla bedömare är ense om att minst ett år av stora ekonomiska svårigheter förestår. För att lyckas bekämpa både arbetslöshet och inflation fordras också en lyhördhet inför verkligheten som gör att man sätter in rätta stimulanser vid rätt tidpunkt. Läget är faktiskt ett annat än det t.ex. var 1971-1972. Nu är det exportindustrin som har de stora svårigheterna. Då var nedgången hemmalagad. Sverige lär inte sälja värst mycket mer pappersmassa, malm och trä på export om vi just nu skulle sänka momsen i de taljhandeln. Nu kräver hänsynen till utrikesbalansen större varsamhet i den ekonomiska politiken. Det är ju också så att den ekonomiska politiken varit och är betydligt mer stimulansinriktad än under de år då socialdemokraterna var beroende av kommunisterna. Skatteomläggningarna 1975 och 1976 var sådana att de i stort kunde säkra arbetsfreden. Det har satt miljarder kronor i händerna på konsumenterna i form av retroaktiva löneutbetalningar och nu höjda månadslöner. Barnbidragen höjdes häromveckan för att ge en extra skjuts nu när lönepengarna så småningom börjar förlora en del av sin köpkraft. Och om två månader sänks statsskatten med 1 600 kr. för de allra flesta samtidigt som lönerna på nytt höjs. Därför är det bra att regeringen svängt om från i våras och nu gått med på att stimulera på andra, mer importsnåla områden. Kommunerna får bättre möjligheter att klara angelägen service och samtidigt anställa fler. Ledig kapacitet i byggandet används för att få fram fler daghem och spara energi. Industrins investeringar underlättas — även om man kan diskutera tekniken. Särskilda insatser görs mot arbetslösheten bland ungdom. På en del andra punkter är vi mer kritiska. Det är ytterst tveksamt att av konjunkturskäl sänka energiskatten för bl.a. järnbruk, pappersoch massaindustrier, cement-, tegeloch kalkindustrier. Regeringen vägrade i våras att vara med på en sänkning av den allmänna arbetsgivaravgiften i inre stödområdet, bl.a. Norrlands inland, från 4 till 2 96. När det gällde att lätta belastningen på just arbetskraften för att bereda fler jobb var alltså regeringen omedgörlig. Herr Palme började t.o.m. tala om ”en sönderfallande ekonomi”, som vi skulle få om oppositionen fick råda. Nu föreslår däremot regeringen i ett huj och utan betänkligheter att skatten på användning av energi i industrin skall sänkas med 250 milj.kr. av konjunkturpolitiska skäl. En del av de pengarna skulle göra större nytta om de användes för att ge större kraft åt energisparandet i de processindustrier som slukar mest. Men här vill regeringen bara öka på med 50 milj.kr., femtedelen av den sänkta energiskatten. Följden blir att ansökningar om anslag för energibesparande insatser i de mest slösande processindustrierna måste avslås på grund av brist på statliga anslag. Därmed riskerar man att samma industrier, enligt regeringens förslag, får ytterligare skattelättnader om de fortsätter slösa. Det kan inte vara bra. Dispenser är ofrånkomliga, det har vi hela tiden varit på det klara med — men i ett övergångsläge. De måste alltså vara tidsbegränsade. Regeringens linje stämmer därför inte med den energipolitik för god hushållning som vi vill driva. Den engagerade opinion som just nu är angelägen om att skydda Billingen och de vacka markerna där omkring mot en alltför hastigt återupptagen brytning i Ranstad måste få sina argument noga prövade. Också i ett annat avseende än energipolitiken anser vi att politiken måste bedrivas mera målmedvetet. Det gäller just insatserna mot ar betslösheten bland ungdom. 40 96 av de arbetslösa är under 25 år. Det rör sig alltså om 25 000 unga människor. Visst tänker företagen mer än förr på att det är klokt att ha kvar yrkeskunnig arbetskraft den dag det vänder uppåt, och visst har de nya lagarna om anställningstrygghet gett ett bättre skydd åt dem som redan har arbete. Men de sämre tiderna slår därför igenom med full kraft just på nyanställningarna. De åtgärder som sätts in i form av lagerstöd, utbildning i företagen m.m. — i sig berättigade och viktiga — kan få den verkan att nyanställningarna dröjer långt in i en kommande högkonjunktur. Därför har ungdomarna rätt att kräva att man tänker på dem. I själva verket kan arbetslösheten för en ung människa kännas värre i ett läge där så många har jobb. Det är lätt att besvikelsen vänds inåt och man säger: ”Vad är det för fel på just mig som inte kan få jobb när så många andra har det?” Jag är säker på att många av kamraterna här i kammaren har mött dem i socialnämndernas och arbetsförmedlingarnas väntrum. Man möter dem också i en del reportage, ibland desperata, ofta anklagande med raka frågor till oss vuxna. En ung akademiker kan, när han talar för sig och sina jämnåriga säga: ”Här står vi med våra tvättade halsar, välutbildade som aldrig förr. Vad blir vi? Vi blir vikarier, extrajobbare, inhoppare och småknäckare. Vi läser ett ämne till, vi suger oss kvar i utbildningssystemet. Och så läser vi platsannonser och tat nya Xeroxkopior på betygen. Den fulla sysselsättningens samhälle, jo tack. Sysselsättningen är så full att det inte finns någon plats över.” Och de som har eller känner sig ha en sämre utbildning än andra kan uppleva det så här: ”Det är många som söker ett och samma jobb. Alltid är det någon som har bättre papper. Det känns ganska hopplöst att gå hit varje dag och nästan i förväg veta att det inte finns något för mig. Man får ta en dag i sänder. Så långt som ett halvår framåt vågar jag inte tänka. Det är för många som slåss om för få jobb.” En flicka beskriver sin och sina kamraters situation så här: ”Jag tycker det är samhällets skyldighet att se till att när man gått ut skolan bör det finnas något att göra .